Svar på interpellationFörst vill jag påpeka det allvarliga i att Alliansen skär kraftigt rakt över i kulturbudgeten. Statens utgifter för bildkonst, arkitektur, form och design sjönk från 98 till 81 miljoner kronor under perioden 2010-2013, då Alliansen var ansvarig för området.För att lyckas skapa ett vitalt kulturliv är det viktigt att konstnärerna kan arbeta under rimliga villkor. Jag är helt överens med Cecilia Magnusson om att avtalet om medverkans och utställningsersättning, MU-avtalet, är ett viktigt steg i ambitionen att ge bild och formkonstnärer bättre förutsättningar för att kunna försörja sig på sitt arbete. Men, som Cecilia Magnusson också nämner, är MU-avtalet bara formellt giltigt för statliga institutioner.Ambitionen är att avtalet ska få spridning även utanför denna krets. För att utöka antalet institutioner som använder MU-avtalet avser regeringen att ställa krav på tillämpning av MU-avtalet i riktlinje och villkorsbeslut för ett antal museer som får statlig finansiering men inte drivs i myndighetsform.Regeringen avser att fortsätta arbetet för att MU-avtalet ska få ett ökat genomslag. Därför kommer Statens kulturråd att få ett särskilt uppdrag att redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar MU-avtalet.Cecilia Magnussons fråga till mig måste givetvis också ses i ljuset av det beslut om statsbudgeten för 2015 som fattades av riksdagen den 3 december. Med stöd av Sverigedemokraterna fick Cecilia Magnussons eget parti tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna stöd för en budgetmotion som helt och hållet saknar förslag och idéer kring bildkonsten och konstnärspolitiken. Jämfört med regeringens förslag innebär den motion som riksdagen antagit i stället att statens stöd till kulturområdet minskar med nära 300 miljoner kronor. I den budgetproposition som regeringen lade fram i oktober fanns flera förslag som skulle ha gynnat Sveriges bildkonstnärer och ökat allas möjligheter att ta del av konsten. Som exempel kan nämnas den fyraåriga satsningen för perioden 2015-2018 på kultur i miljonprogramsområden, där medel går till kulturverksamheter i miljonprogramsområden och konstnärlig gestaltning av områdenas boendemiljöer. Tanken var bland annat att engagera konstnärer för projekt inom konstnärlig gestaltning i miljonprogramsområdena.Satsningen på fri entré på statliga museer skulle ha inneburit anslagsökningar till våra centrala museer för att kunna göra bildkonsten tillgänglig för fler. Ökningen av anslagen till Skapande skola hade gett arbetstillfällen till ett större antal bildkonstnärer och andra kulturskapare.